Fru talman!

Regeringens arbetsmiljöstrategi för åren 2016-2020 syftar till att ge arbetsmiljöarbetet en långsiktig inriktning, samtidigt som den innehåller konkreta åtgärder inom tre prioriterade områden. Sammantaget skapar strategin på detta sätt en plattform för det framtida arbetet och politikutvecklingen på området. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att göra en utvärdering av strategin som styrmedel. Resultatet ska utgöra ett underlag för regeringens utformning av en ny arbetsmiljöstrategi. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön. De grundläggande kraven på arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet läggs fast i lagstiftningen. I tillägg till lagstiftningen och tillsynen av denna har dock arbetsmarknadens parter viktiga uppgifter för att främja en god arbetsmiljö. I propositionen En hållbar rovdjurspolitik från 2013 anges att varg och andra stora rovdjur ska ha gynnsam bevarandestatus samtidigt som tamdjurhållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn ska tas. Både människa och rovdjur ska kunna leva i Sverige. Därför är det viktigt att vi gör vad vi kan på alla plan för att det ska fungera så bra som möjligt. Vi måste ha en politik som värnar både människan och djuret. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas på alla arbetsplatser som en ständigt pågående process, där de centrala aktiviteterna utgörs av att undersöka arbetsmiljön, bedöma risker, vidta åtgärder och sedan följa upp att åtgärderna haft effekt. Jordbruk, skogsbruk och fiske är olycksdrabbade branscher. Dessa branscher präglas bland annat av att många arbetar ensamma och att många olyckor sker i samband med användning av maskiner. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är viktigt. Den arbetsmiljölagstiftning som behövs finns på plats.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Denna interpellation skrev jag efter att vi hade haft ett rundabordssamtal i Vallsta i Hälsingland. Det ligger norr om Dalälven, mitt i Hälsingland. Där har man stora problem nu med bland annat en vargflock på 14 individer som rör sig på ett begränsat område. Fru talman! I Gävleborg finns 90 av Sveriges inventerade vargar. Det kom faktiskt en siffra i dag om att man har hittat 329 vargar. Inventeringen fortsätter två tre veckor till, så vi vet inte exakt hur många vargar det finns. Men det är i alla fall mer än 329. Vid detta rundabordssamtal tog företagare upp ett reellt problem, och det är detta som jag har skrivit en interpellation om. På detta möte var bland andra Karl-Erik Olsson med. Han är skogsförvaltare i Galven och har jobbat i skogen hela sitt liv. Han utför ensamarbete i skogen, där det är dålig mobiltelefontäckning. Han har kontaktat Arbetsmiljöverket och frågat hur han ska kunna skydda sig. Det är lite komplicerat när det är en enmansföretagare. Då har man naturligtvis ett arbetsmiljöansvar för sig själv. På detta möte deltog även andra företagare som har anställda. De har gjort en riskanalys, tagit sitt ansvar som arbetsgivare - precis som statsrådet talar om - och bedömt risken. Men sedan tar det stopp. I denna riskanalys ingår det att det är farligt med ensamarbete när det är så många rovdjur på en begränsad yta. Vad ska man då som arbetsgivare göra? Det är detta som jag har frågat ministern om. Det korta svaret från ministern är då: "Den arbetsmiljölagstiftning som behövs finns på plats." Men det hjälper inte den kvinnliga företagaren med anställda då det finns ett reellt hot att en incident med en varg kan inträffa. Det är på allvar. Det är inget upplevt hot, utan det är en riskfylld situation. I detta läge måste man fundera. I detta sammanhang är det uppenbarligen två lagstiftningar som står mot varandra. Det är den lagstiftning som tillkom efter beslut om rovdjurspropositionen. Vi moderater sa då att vi inte kan ha så mycket varg på en begränsad yta. Vi måste skjuta av antalet individer i Sverige så att det blir 170. Då blir det ett helt annat rovdjurstryck. Men det är även arbetsmiljölagstiftningen, det vill säga: Hur ska jag som företagare kunna ta ansvar för mina anställda? Jag hade ett långt samtal med en företagare som frågade: Vad ska vi göra? Jag kan inte ens skicka med en jägare som ska stå och vakta min personal, eftersom det inte är säkert att jägaren får skjuta. Där måste regeringen ändå ta ett ansvar för arbetsmiljön. Och jag skulle uppskatta om ministern kunde rådgöra med landsbygdsministern och ta ett samlat grepp om dessa frågor, som gör att de anställda kan känna trygghet och att arbetsgivaren kan ta sitt arbetsmiljöansvar. En rektor på en skola i Kilafors löste det genom att förbjuda utflykter. Hon säger att hon inte kan ta ansvar vare sig för barnen för eller medarbetarna. I Kilafors får barnen alltså inte gå på skogsutflykt, eftersom man upplever att risken är så stor. Hade detta hänt i Nacka hade Niklas Svensson naturligtvis flugit med sin helikopter och kört livesändning om att barnen inte kan gå ut. Men nu händer detta i Kilafors, och det glimrar förbi i lokaltidningen i Hälsingland. Men det blir ingen riksnyhet. Ministern säger alltså att den arbetsmiljölagstiftning som behövs finns på plats. Men hur ska dessa företagare kunna ta ansvar för sin personal?
Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag verkligen välkomnar Lars Beckmans engagemang för en nollvision mot dödsolyckor. Det är glädjande att Moderaterna nu verkar förstå att detta är en mycket viktig fråga för Sverige och för vår framtid. Ingen ska behöva dö på sitt arbete. Men när riksdagen beslutade om en nollvision mot dödsolyckor röstade Moderaterna nej. I varje fråga som rör arbetsmiljö eller arbetsmarknadspolitik röstar Moderaterna konsekvent emot och skär i resurser. Jag tycker därför att det verkligen är glädjande, Lars Beckman, att det nu finns ett så stort och starkt engagemang från din sida i dessa frågor.

Fru talman! Jag kommer själv från Norrbotten och tillhör en familj som har stor vana med skogen - som skogsägare och som jägare - och som gillar att vistas ute i naturen. Det finns alltid risker när man är i skogen, och vi ska självklart ta det på stort allvar. Samtidigt vill jag, när Lars Beckman lyfter fram dessa frågor, understryka att jag har tagit del av information från Naturvårdsverket. Deras senast dokumenterade fall, då vilda vargar i Sverige skadade en människa, inträffade på 1800-talet. Jag tycker att vi ska detta på stort allvar. Men vi som politiker i denna kammare får inte heller överdriva eller skapa onödig oro. Sedan ska vi givetvis se till att göra allt vi kan för att människa och natur ska kunna funka ihop på ett bra sätt.
Fru talman! Jag kan lugna arbetsmiljöministern med att Moderaterna alltid har tagit dödsolyckor i arbetet på allvar. Den som är intresserad kan gärna gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida och titta på utvecklingen gällande dödsolyckor i arbetsmiljö. Dödsolyckorna sjönk ju under alliansåren, men från 2015 ökar de tyvärr. Jag är dock helt övertygad om att även ministern vill ha noll dödsolyckor på jobbet. Jag ska inte säga att det är oförskämt mot Karl-Erik, och jag förstår att ministern inte är raljant när hon citerar Naturvårdsverket. Men jag skulle kanske önska att ministern åkte till Hälsingland och hade ett rundabordssamtal med Karl-Erik och andra företagare. Sitt ned med den företagare som driver ett gymnasium för hästsport! Jag är ganska säker på att ministern efter det rundabordssamtalet skulle vara lite mer ödmjuk med att hänvisa till 1800-talet. Jag delar uppfattningen att det inte har hänt någon dödsolycka, men arbetsmiljöarbetet i den här frågan ju handlar om att vi ska förebygga att det händer. Vi har inte haft en situation med 90 vargar på en så här koncentrerad yta sedan 1800-talet. Vi har inte haft en situation med 14 vargar som rör sig på en väldigt liten yta. Företagen signalerar nu i medierna, i rundabordssamtal med politiker och i kontakter med Arbetsmiljöverket att de måste ta ansvar för arbetsmiljön. De vill förebygga en olycka. Därför beklagar jag att statsrådet säger att den arbetsmiljölagstiftning som behövs finns på plats. Antingen har statsrådet rätt, eller också har statsrådet fel. Har statsrådet rätt måste regeringen naturligtvis föra en dialog med sin myndighet - konstatera att det finns en lagstiftning och se över hur den kan tillämpas på ett sätt som ger företagarna rätt att skydda sina medarbetare. Vad händer exempelvis om man har en skyddsjägare på plats och jägaren skjuter därför att det inträffar en incident där en varg kommer för nära medarbetarna? Kan statsrådet garantera att den jägaren inte blir åtalad, att vapnet inte tas i beslag eller att det inte händer något annat? Det är det de här frågorna handlar om, och det är viktigt att regeringen tar ett helhetsgrepp här. Jag tycker att statsrådet ska åka och träffa Karl-Erik och andra. Jag tycker att det är viktigt. Sedan är det speciellt när det gäller en egenföretagare; det har jag respekt för. Det är kanske lättare att skapa en skyddslagstiftning för anställda. Men även de företag som har anställda säger att detta är ett reellt problem och att de måste få skydda sin personal. Jag skulle önska att ministern hade en lite mer offensiv hållning än att raljera och säga att det inte hänt några olyckor sedan 1800-talet samt att den lagstiftning som behövs finns på plats. Jag tror att det krävs mycket mer i denna akuta situation. En lösning vore naturligtvis att regeringen sa att vi måste minska antalet vargar kraftigt, det vill säga ansluter sig till Moderaternas linje. Under tiden måste vi dock ge företagen förutsättningar att skydda sina medarbetare.
Fru talman! Den fråga Lars Beckman ställde i sin interpellation var bland annat hur vi ska kunna säkerställa en god arbetsmiljö för den som arbetar ensam i skogen. Nu verkar det dra mer åt att vi debatterar vargarna. Som arbetsmarknadsminister anser jag att det är viktigt, även utifrån interpellationens frågeställning, att ta tillbaka debatten till vad det är vi ska diskutera. Frågan som Lars Beckman ställer, hur vi säkerställer en god arbetsmiljö för dem som arbetar ensamma i skogen, är oerhört viktig. De arbetsplatsolyckor som sker just i skogen är oftast förknippade med trädfällning, och den typen av farliga händelser och incidenter i skogen är väldigt ofta kopplade till maskiner. Arbetsmiljöverket har en viktig roll där. Det handlar till exempel om regelgivning och om inspektioner men också om kommunikationsinsatser. Det Arbetsmiljöverket lyfter fram när det gäller just ensamarbete i skogen är att det finns särskilda krav på kommunikation med omvärlden. Arbetsledare eller arbetskamrat ska känna till var i skogen personen arbetar, och det gäller såklart även som privatperson - när släktingar är ute på ensamarbete i skogen ska man tänka på att ha en kontakt och veta var den här personen befinner sig. En person som arbetar med stormfälld skog får inte arbeta ensam, utan han eller hon ska ha direktkontakt med arbetskamrater eller andra personer. Ensamarbete är förbjudet vid följande arbetsmoment i skogen: röjning av stormfälld eller brandskadad skog, trädfällning och upparbetning under svåra förhållanden och vid elledningar, trädarbeten med motorkedjesåg från arbetsplattform eller genom klättring samt fällning av träd med stark lutning eller stort kronöverhäng. Det finns ett antal minimikrav för planering av och förberedelse för ensamarbete som Arbetsmiljöverket informerar om och som jag tycker att det är viktigt att vi också lyfter fram. Som jag var inne på tidigare handlar det om att alltid meddela någon var i skogen man befinner sig - det kan vara en arbetsledare eller en familjemedlem - och att märka ut på en karta var man har sin arbetsplats, liksom färdvägen dit och tillbaka. Man ska också gå igenom rutiner för koordinater och alarmering i nödsituationer. Lars Beckman lyfte problematiken med mobiltäckningen, och man kan behöva fundera på om det finns andra sätt att ordna kommunikationen - som nödradio eller personlig kontakt. Man ska alltid ha med sig transportfordon i skogen och se till att vända det åt rätt håll så att man enkelt kan komma in i fordonet och ta sig därifrån om behov uppstår. Man ska dessutom självklart alltid använda rätt och komplett skyddsutrustning, särskilt när man arbetar till exempel med motorsåg. Den här typen av information, liksom att man undviker att ge sig ut i skogen utan att ha tagit reda på hur man säkerställer sin egen säkerhet och hälsa, är sådant som lägger grunden för en säkerhetskultur för dem som är ute i skogen och arbetar. Det måste vara det allra viktigaste. När det gäller lagstiftningen vill jag säga helt kort att vi hittills inte har fått några krav eller förväntningar på ny lagstiftning. Jag är givetvis lyhörd för om det finns problem med lagstiftningen och lyssnar väldigt gärna in företagarna och deras organisationer. I de samtal vi hittills har haft med parterna har detta dock inte framkommit som ett viktigt önskemål.
Fru talman! Nej, interpellationen handlade om arbetsgivare som inte kan påverka antalet vargar i ett område. Det är det interpellationen handlar om, och det är det jag talar om. Jag är också född och uppvuxen i Norrbotten, och jag har tillbringat väldigt mycket tid i Överkalix, där min farfar hade skog. Jag är därför om inte väl insatt så i alla fall hyfsat insatt i riskfyllt arbete. Jag vill återkomma till rundabordssamtalet i Vallsta. Karl-Erik berättade samma sak där som han berättade i Hela Hälsingland. Han berättar om den larmdosa han alltid har med sig när han är ute i skogen, om hur han jobbar helt själv och om hur han ibland är utan mobiltäckning. Han poängterar att han i sitt jobb som egenföretagare inom skogsbruket är särskilt utsatt, och sedan säger han: "Jag vet inte om det ska till ett tillbud för att myndigheterna ska vakna till liv och inse att detta är ett problem. Jag vill inte att något ska hända, därför måste jag göra allt jag kan för att försöka belysa den här frågan." "Allt jag kan för att försöka belysa den här frågan", säger Karl-Erik. Jag vet att han har kontaktat Arbetsmiljöverket. Andra företagare i Hälsingland som har ett flertal anställda har kontaktat Arbetsmiljöverket. Tyvärr får de inget stöd. Tyvärr upplever de inte att frågan tas på allvar. Det är möjligt att även Arbetsmiljöverkets medarbetare tänker att det ju inte har hänt någon olycka sedan 1800-talet och att de därför inte behöver bry sig; jag vet inte. Men den situation som vi ser i Sverige nu - den situation som dessa arbetsgivare är med om i Hälsingland - har aldrig inträffat förut. Vi har nämligen inte haft 90 vargar på samma punkt sedan 1800-talet. Vi har inte haft en vargflock med 14 unga hanar som rör sig i det område där medarbetarna finns. Det är en helt ny situation vi ser just nu, och den kräver någon form av lösning. Där hoppas jag att ministern kommer att agera. I övrigt önskar jag trevlig helg och en glad alla hjärtans dag!
Fru talman! Jag är väldigt glad över att Lars Beckman visar sitt stora engagemang för arbetsmiljöfrågorna och därigenom också för arbetsmarknadspolitiken. Arbetsmiljölagstiftningen är på plats. Det vi behöver säkerställa är att vi har en säkerhetskultur och att vi är medvetna om de risker som finns, oavsett vilket arbete vi har och oavsett vilka arbetsmoment som ska genomföras. Detta är naturligtvis särskilt viktigt i skogen, inte minst vid ensamarbete. Arbetsmiljöverket har i uppdrag att informera, att komma med råd och att kunna kommunicera vad som är viktigt att tänka på. Mitt besked här i dag är att vi har lagstiftningen på plats. Vi behöver se till att följa de olika råd och rekommendationer som finns. Människa och djur ska kunna leva tillsammans i harmoni på ett klokt sätt. Det finns utmaningar med våra rovdjur, och vi behöver se till att undvika risker som finns på olika sätt när man är ute i skogen. Jag vill avslutningsvis tacka Lars Beckman för denna interpellationsdebatt och önska en glad alla hjärtans dag och en trevlig helg till er alla.